Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Varje lista upptar namn på så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har under senare år prövat olika metoder vid granskningen av regeringens handlande enligt statsrådsprotokollen. Tidigare riktades ju erinringar av varierande styrka mot statsrådens handläggning av särskilda ärenden. Regelmässigt kunde dessa erinringar icke biträdas av regeringspartiets eller regeringspartiernas representanter i utskottet och i riksdagen. Effekten blev då bara ett visst politiskt rabalder. I syfte att finna bättre former för granskningsarbetet genomfördes 1967 en omläggning av detta. Granskningsarbetet inriktades då på en genomgång av administrativ praxis och av ärendenas handläggning från rättsliga synpunkter. Granskningen utförs nu på ett mera systematiskt sätt. Genom att följa utvecklingen på vissa områden år efter år kan man också utröna vilken effekt gjorda påpekanden har fått. Ett exempel härpå är den decentralisering av beslutanderätten från regeringen till underlydande myndigheter, som granskningen under senare år har inriktats på. Flera exempel på detta förfarande finns i memorialet. Dechargearbetet ger i sin nuvarande utformning mindre anledning till dramatiska effekter än den tidigare formen. Att granskningen blir effektivare är dock för alla uppenbart. Erfarenheterna kan självfallet ge vid handen att även andra nya former bör prövas. Huvudsyftet skall naturligtvis vara att göra granskningen så effektiv som möjligt. Herr talman! Jag ber att få hemställa att förevarande memorial läggs till hand. lingarna.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har även i årets granskningsarbete följt de riktlinjer för utskottets arbete som uppdrogs i samband med omläggningen år 1967. Det är som bekant fråga om en form av försöksverksamhet och utskottet anser nu tidpunkten vara inne att pröva de tre årens erfarenheter och att överväga eventuella ändringar. Jag har förståelse för dem som anser att det kanske är något beklagligt att memorialet saknar skarpt formulerade uttalanden, reservationer o.d. Jag är medveten om att läsningen inte bjuder på någon större dramatik, vilket också framhölls av herr Larsson i Luttra. Emellertid kan den finna som läser memorialet noggrant och med särskilt avseende på de principiella momenten i granskningsarbetet att utskottet gör uttalanden som har avsevärd tyngd och som inte kan avfärdas utan vidare. Enigheten inom utskottet måste härvidlag också förstärka detta intryck. Man kan bl.a. peka på den granskning som avser publicering av konseljbeslut i förvaltningsärenden. Det har visat sig vara svårt att få kännedom om principerna och praxis härvidlag. Särskilt gäller detta områden där lagstiftningens utformning ger utrymme för olika uppfattningar rörande tolkning och tillämpning av bestämmelserna. Besluten i högsta instans i dessa avseenden måste således medverka till att praxis blir så fast och enhetlig som möjligt. Inte minst den livliga debatt som förts om en levande demokrati understryker allmänhetens behov av att med lätthet kunna få del av sådana beslut och kunna anpassa sig därefter i det praktiska handlandet. Liksom förra året pekar utskottet på att handläggningen av partsärenden inom departementen vad gäller remissbehandling och tid för handläggningen samt meddelande av beslut företer brister. Jag ber kammarens ledamöter att särskilt observera en mening i utskottets uttalande under punkten 2, s. 7, som jag anser vara anmärkningsvärt kraftfull och skarp. Det heter: »Sålunda synes remissbehandlingen ej sällan ske alltför schablonmässigt och beslut i vissa fall meddelas först efter avsevärt dröjsmål.» Vem i samhället har rätt att anföra besvär? Ja, den frågan behandlas under punkten 3. Besvärsinstitutet har traditionellt ansetts vara ett viktigt medel att åstadkomma rättelse av oriktiga förvaltningsbeslut och samtidigt utgöra en för demokratin väsentlig rättssäkerhetsgaranti. Jag håller för troligt att detta förhållande har så stark förankring i människornas allmänna rättsmedvetande, att besvärsrätten knappast anses ha någon begränsning alls. Jag skall peka på ett konkret fall, där upptäckten av obefintlig besvärsrätt skapat förvåning. I utskottets memorial återfinns i bilaga 3, s. 46, en redovisning av fallet. Det gäller ett av Sollentuna kommunalfullmäktige antaget förslag till stadsplan för kommunens nya centrum vid Sollentuna station. Över beslutet anfördes besvär av styrelsen för Föreningen Hem och skola. Man ansåg att en skola hade placerats för nära den mycket starkt trafikerade norra stambanan med därmed förenade bullerproblem, och man framhöll att det saknades tillräckligt noggranna utredningar samt att varken barnavårdsnämnden eller hälsovårdsnämnden hade fått tillfälle att yttra sig. Föreningen ansåg sig vara representant för de föräldrar vilkas barn skulle gå i den planerade skolan. Vad händer då med denna besvärsskrivelse? Jo, länsstyrelsen framhöll i sitt yttrande att besvären ej anförts av sådana sakägare som avses i 150 8 byggnadslagen. Varken föreningen eller någon i styrelsen ägde mark inom planområdet, och därför saknades behö righet att anföra besvär. Av detta skäl upptog ej heller Kungl. Maj:t besvären till prövning. Man måste förstå att det hos berörda samhällsmedlemmar skapas misstro, irritation och undran över lagar och bestämmelser när sådant här inträffar. Utskottets granskning har visat att det råder stor oklarhet om besvärsrätten, och jag vill starkt understryka utskottets krav på att klarhet skapas. Utskottet har också pekat på angelägenheten av att besluten i besvärsfrågor förses med klargörande motivering och har uttalat att det är önskvärt att de beslut som kan vara vägledande för rättsutvecklingen på området blir tillgängliga för allmänheten. Herr talman! Vad slutligen gäller punkten 5 beträffande hörande av utrikesnämnden före viktiga beslut vill jag deklarera att utskottets uttalande är tillfredsställande. Som bekant har frågan tidigare uppmärksammats av utskottet. Det skedde 1962, då den s.k. Undénplanen framlades i FN utan föregående överläggning med utrikesnämnden. Utskottet framställde då inte någon anmärkning men uttalade enigt att det ansåg sig »dock icke kunna underlåta att understryka betydelsen av att utrikesnämnden höres i alla de fall, då dess medverkan bör äga rum enligt lydelse, grund och mening». Granskningen i år har föranletts av beslutet att erkänna den nordvietnamesiska regeringen utan att detta beslut föregicks av överläggning i utrikesnämnden. Jag vill understryka att förfaringssättet är anmärkningsvärt.

Att vi trots vår starkt kritiska håll ning till regeringens handlande tagit utskottets uttalande i två meningar som vårt beror alltså på dess utformning. Den första meningen säger ingenting om den aktuella händelsen. Den säger inte någonting om vad som har hänt i år. Den andra meningen hoppas vi verkligen skall beaktas av regeringen i fortsättningen. Därmed hemställer jag, herr talman, att memorialet lägges till handlingarna.

Herr talman! Under punkten 6 i memorialet anföres en del frågor som blivit föremål för granskning i utskottet men som inte har föranlett något uttalande. Jag vill framföra några synpunkter på ett av dessa ärenden, som gäller två fall vid tillämpningen av naturvårdslagen 15 §. Denna paragraf ger åt länsstyrelsen rätt att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv vid havet, vid insjöar eller vattendrag genom att förordna om att ett visst strandområde skall vara skyddat, d.v.s. att fritidsbebyggelse ej får ske där. I ett fall hade länsstyrelsen utfärdat ett mera generellt förordnande för en hel rad sjöar, och i ett annat fall hade en annan länsstyrelse strandskyddat alla stränder kring sjöar och vattendrag i hela länet.

Detta måste verka förvirrande både för allmänheten och för kommunerna och det har också föranlett en rad välmotiverade besvärsskrivelser. Jag och ett par meningsfränder fick inte gehör för våra synpunkter. Någon genmälde att det var helt till fyllest med förhållandet såsom det nu är och att det har skapats ett prejudikat när Kungl. Maj:t har konfirmerat länsstyrelsebesluten i de här ifrågavarande fallen genom att lämna besvären utan bifall. Av den anledningen fick detta ärende sin blygsamma placering bland »övriga ärenden»; det renderades fyra rader. Nu har det emellertid visat sig att Kungl. Maj:t tycks ha samma mening som vi. Man har nämligen aviserat en proposition med förslag till ändring av naturvårdslagen, så att länsstyrelserna verkligen får klar grund i lagen för generella — strandskyddsförordnanden, där sådana är nödvändiga. Herr talman! Jag har självfallet inget yrkande i ärendet.

Herr talman! Jag är i princip helt överens med herr Johansson i Trollhättan i sakfrågan. Jag menar bara att ärendet faller ett steg framåt när man får bästa möjliga överensstämmelse mellan lag och tillämpning. Det är det jag hoppas på för framtiden.

Herr talman! Vårt land har haft den omistliga fördelen att vara förskonat från krig i mer än 150 år. Detta har gjort det möjligt för oss att undan för undan förbättra människornas standard på praktiskt taget alla områden. Vi har under alla dessa år aldrig drabbats av ett krigs härjningar eller en ockupations vånda. Ingen med realistiskt sinne kan väl bestrida att ett starkt försvar och en stark försvarsvilja har varit av utomordentligt stort värde i vår strävan att hålla vårt land utanför krig. Ett Sverige utan ett starkt försvar kommer förr eller senare att för sin säkerhet bli beroende av det ena eller det andra stormaktsblocket. Endast en stark försvarsvilja och ett fredsbevarande men krigsberett militärt försvar ger oss möjlighet att föra den alliansfria politik som är av avgörande betydelse för stabiliteten i Nordeuropa. Kravet på yttre trygghet, d. v. s. kra vet på nationellt oberoende, och en önskan om fredlig samlevnad finns hos de flesta svenskar. Men lika allmän är inte känslan av det militära försvarets omistliga betydelse för denna yttre trygghet. Det är djupt beklagligt, ock här har den svenska demokratins företrädare och försvarare ett stort ansvar, särskilt de som vet hur brister i framtidsforskning och materielanskaffning återverkar på Sveriges försvarsförmåga genom minskad försvarseffekt på några års sikt. Vi måste upplysa svenska folket om att ett otillräckligt försvar från många synpunkter är ett dyrt försvar. I inledningen till skriften »Om kriget kommer», som bl.a. är undertecknad av landets statsminister och som är en vägledning för Sveriges medborgare, heter det: »Sverige vill fred. Vår förhoppning är att en avspänning mellan stormakterna skall vara möjlig och att världsfreden kan bevaras. Så länge de internationella motsättningarna finns, kvarstår dock hotet mot freden. Vårt land måste därför vara berett på att det värsta kan hända — att krig kommer.

Det är i dag inte populärt att uttrycka sådana tankar, det är inte något man samlar röster på. Men omsorgen om vårt lands självständighet även åren framöver kräver det. Den nya försvarspolitik med avsevärda nedskärningar i den dittillsvarande anslagsnivån som regeringen inledde 1967 och som riksdagsmajoriteten beslutade om i maj 1968 kan moderata samlingspartiet inte biträda. Det har sitt intresse att nu med ett års erfarenhet ta del av förra årets försvarsdebatt i denna kammare. Försvarsminister Andersson anförde då bl.a.: »Åtstram ningen av försvarsutgifterna är i dag ett internationellt fenomen.» Utgående från detta kritiserade han beräkningarna om den minskande försvarseffekten, d. v. s. vår försvarsförmåga i förhållande till omvärlden. Försvarsministern fortsatte: »Är då dessa förutsättningar för utvecklingen för handen? Kan vi i dag ur andra staters handlande utläsa, att man är på väg mot en ny rustningsvåg i Europa och den övriga världen? Tills vidare måste mitt svar bli nej.» Jag tror inte att statsrådet efter vad som sedan dess hänt i Tjeckoslovakien vill vidhålla denna bedömning om läget i Europa och den övriga världen. Uppgifter som vi fått i utskottet tyder på avsevärda ökningar av försvarsutgifterna både i öst och väst, även i Europa. Vi i moderata samlingspartiet anser att faran för konflikter i Europa ökat och att de ökade riskerna för Sveriges yttre säkerhet medfört än starkare krav på att vår försvarsförmåga bibehålles.

Utredningen skall utgå från kravet att varje del av landet skall på ett meningsfullt sätt kunna försvaras. I detta sammanhang bör också vårt krav om ökat ianspråktagande av reservationsmedel ses. På denna väg kan man få en snabb förbättring av försvarseffekten på de områden där 1968 års försvarsbeslut medfört otillräcklig medelstilldelning samtidigt som man får ökade möjligheter att förbättra sysselsättningen i de delar av landet där denna är särskilt otillfredställande. Regeringens handlande i försvarsfrågan de senaste åren har väl tillgodosett kraven på handlingsfrihet när det gäller nedrustning, medan möjligheterna att bibehålla och vid behov ytterligare öka försvarseffekten starkt beskurits. Detta svaghetstillstånd måste vi snarast försöka komma från. Vi föreslår därför att försvarets anslagsram ökas med 150 miljoner kronor, varav cirka 30 miljoner avses för forskning och cirka 120 miljoner för ökad materielanskaffning mm; Mm. Behovet av ökade möjligheter till forskning har bl.a. med skärpa framförts av chefen för forskningsanstalten i en skrivelse till regeringen. Han säger att på grund av bantade anslag kommer »risken för tekniska överraskningar i hotbilden — — — att öka samtidigt som förutsättningarna att upprätthålla en önskvärd beredskap för egen materielanskaffning inom nya områden — — — försämras. Med nuvarande anslagstilldelning bedöms det vara möjligt att på kort sikt lämna ett någorlunda allsidigt underlag för totalförsvarsmyndigheternas studieverksamhet. Däremot kommer möjligheterna att upprätthålla en kvalitativt tillfredsställande och bred kunskapspotential på längre sikt inom försvarsarbetet att ytterligare minska. Som följd härav kommer det tekniska underlagets kvalitet successivt att nedgå.» Jag tycker det är allvarsord som bör begrundas av dem som försöker bagatellisera verkningarna av de nedskurna försvarsanslagen. De allvarligaste verkningarna kommer på något längre sikt och kan därför i nuläget te sig förrädiskt ofarliga för personer med ytlig kunskap om försvaret. De för landets säkerhetspolitik politiskt ansvariga är inte okunniga om hur på några års sikt vårt lands försvarseffekt nedgår och de bär ett tungt ansvar inför framtiden. Försvarsministern yttrade i fjol: »Det socialdemokratiska partiet har sedan mycket länge burit ansvaret för vårt lands utrikesoch försvarspolitik. Vi är beredda att göra det också i framtiden.» slut bygger på de socialdemokratiska försvarsutredarnas förslag.

Skulle det verkligen vara en så stor prestigeförlust — mot bakgrund bl.a. av den ökade spänningen i Europa — att ompröva försvars politiken och söka återställa den demokratiska enigheten i försvarsfrågan? Från alla partier betygas ju värdet av att de demokratiska partierna är eniga om försvaret och om de säkerhetspolitiska målsättningarna. Denna enighets betydelse för svenska folkets försvarsvilja anser jag att det socialdemokratiska partiet har underskattat. Under året har de minoritetsgrupper som vill misskreditera försvaret vädrat morgonluft och också fått stort utrymme i massmedia för sin förkunnelse. Om inte denna propaganda kraftfullt bemöts kan svenska folkets försvarsvilja allvarligt skadas. Den starka försvarsviljan bärs i hög grad upp av hemvärnet och andra frivilliga organisationer. Från alla håll betygas värdet av att dessa organisationer kan ges förbättrade möjligheter för sin verksamhet. Tyvärr medger inte nuvarande anslagsramar till försvaret ens mycket angelägna förbättringar. Detta har medfört att t.ex. hemvärnets anskaffning av regnkappor fått skjutas på framtiden liksom angelägna höjningar av bidragen till frivilligrörelser. Vi i moderata samlingspartiet har i reservationen föreslagit höjningar av anslagen till hemvärnet, frivilliga befälsutbildningsrörelsen, lottarörelsen m.fl. Det är inga stora belopp det gäller men enligt den socialdemokratiska ut skottsmajoriteten kan de dock inte inrymmas i deras försvarsbudget. Vi beklagar detta, enär vi är medvetna om att frivilligorganisationernas arbete är av största betydelse för att vidmakthålla svenska folkets försvarsvilja samt att motverka varje försök att undergräva vårt folks motståndsanda, en i nuläget mycket angelägen uppgift. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till reservationen av herr Virgin m.fl. i föreliggande punkt.

Herr talman! Vid riksdagens behandling av fyraårsplanen för försvarets utbyggnad i fjol — planen byggde på försvarsutredningens socialdemokratiska ledamöters förslag — diskuterades försvarsfrågorna mycket ingående. Folkpartiet har inte ändrat uppfattning om : behovet av en förbättring av vårt försvar sedan dess. Den plan som antogs innebär en sänkt ökningstakt av försvarsanslagen i förhållande till perioden 1958—1966. Försvarsutgifterna i fast penningvärde ökar under den nya perioden med cirka 1 procent mot tidigare 2,5 procent per år. Enligt utskottsmajoriteten innebär detta, att vår värnkraft kan vidmakthållas under fyraårsperioden. Nu är det dock så, att det inte är värnkraften som är det väsentliga, utan det är försvarseffekten, alltså vårt försvars styrka i förhållande till våra eventuella fienders försvar. Växer deras försvar snabbare än vårt, går vår försvarseffekt ned, och det är det den gör för närvarande. Ser vi på militärutgifterna i procent av nationalinkomsten, finner vi att våra utgifter inte ligger speciellt högt. Enligt en uppgift i Schweizerische Bankgesellschaft, Wirtschaftsnotizen från februari i år var våra militärutgifter år 1967 4,5 procent av nationalinkomsten. Bland länder med större andel än vi — det finns flera som har lägre andel än vi — kan följande nämnas: Neder länderna 4,7 procent, Norge 4,8 procent, Västtyskland 6,2 procent, Frankrike 6,9 procent och USA 10,3 procent. I Sovjet var de år 1966 21,6 procent av nationalinkomsten, d.v.s. fyra, fem gånger mer än vad vi har. Militärutgifterna per capita ändrar ordningen på länderna i någon mån, eftersom inkomsten per capita i vårt land ligger högre än i de flesta andra länder. Nederländerna exempelvis hade 302 schweizerfrancs, Norge 344, Västtyskland 416, Sverige 496, Frankrike 497, Sovjet 923 och USA 1391 schweizerfrancs per invånare i militärutgifter. Utskottsmajoriteten säger att de säkerhetspolitiska bedömningar som låg till grund för 1968 års försvarsbeslut enligt utskottets mening alltjämt är hållbara. Försvarsutredningen utgick från att det militärpolitiska läget i Europa under överskådlig tid framåt kommer att präglas av två maktblock med åtminstone delvis motsatta mål. Man säger också att det stora flertalet europeiska regeringar borde ha tolkat händelseutvecklingen i Tjeckoslovakien som en uppgörelse inom Warszawapakten snarare än som ett förebud om sovjetiska angreppsplaner mot Västeuropa. Vi kan inte helt dela uppfattningen att de säkerhetspolitiska bedömningar som låg till grund för 1968 års försvarsbeslut alltjämt är hållbara. Den utveckling som ägt rum sedan dess har medfört en viss försämring i det europeiska säkerhetsläget. även om — som vi framhåller i det särskilda yttrande som vi fogat till utskottsbetänkandet — någon påtaglig förskjutning av maktbalansen i Europa inte förefaller att ha ägt rum, synes dock en ändring till det sämre ha inträffat under 1968. Denna utveckling till det sämre stärker oss i vår uppfattning, att det försvarsbeslut som i fjol fattades av riksdagsmajoriteten var mindre väl grundat. Utskottets talesman kommer säkert att fråga, varför vi med den starka motivering, som jag anfört för ett förstärkt försvar, inte lagt fram några konkreta förslag härom. Anledningen härtill är att vi tidigare redovisat att vår huvudprincip är att inte framlägga några förslag om väsentliga utgiftsökningar för nästa budgetår. Detta gäller givetvis också försvaret. Vi står dock fast vid att 1968 års försvarsbeslut bör omprövas. Några förutsättningar för att nå samförstånd för en omprövning vid utskottsbehandlingen har inte förelegat.

Regeringen bör få en förnyad möjlighet att ta initiativ till förhandlingar mellan de demokratiska partierna beträffande budgetåret 1969/70.

Vissa av reservationerna är föga kostnadskrävande och i och för sig motiverade, men med hänsyn till den skrivning som föreligger har vi inte kunnat biträda dessa reservationer: Vid punkten 2 i utskottsutlåtandet finns fogad en reservation, nr 2, som är en trepartireservation. Den gäller frågan om ett nytt långsiktigt försvarsbeslut, som tagits upp i en partimotion från mittenpartierna och i vilken det uttalas önskemål om att förberedelserna för ett nytt försvarsbeslut påbörjas i så god tid, att riksdagspartierna beredes tillfälle att som tidigare deltaga i dem. Utskottsmajoriteten anser att man inte redan nu skall låsa formerna för den slutliga beredningen av nästa mera långsiktiga försvarsbeslut. I reservationen säger vi att vi inte har något att erinra mot den planering som påbörjats — överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen är sedan något år sysselsatta med perspektivplanering m.m. som underlag för ett kommande försvarsbeslut — men det är under förutsättning att avsikten med detta inte är att den skall ersätta de tidigare försvarsutredningarna. Dessa har givit riksdagens ledamöter möjlighet att på ett särskilt sätt ta del av de i många fall mycket svårbedömbara försvarspolitiska och tekniska problem som sammanhänger med nutida försvar. Utredningarna torde som en väsentlig faktor ha bidragit till den stora enighet som tidigare rått kring försvaret i Sverige. Vi anser det vara mycket angeläget att denna enighet så snart som möjligt återställes. En ny försvarsutredning bör därför tillsättas i så god tid, att förberedelser och grundläggande arbete är klara före den 1 mars 1971. Herr talman! Med det anförda som bakgrund yrkar jag bifall dels till reservation nr 2 av herr Virgin m.fl., dels till det särskilda yrkande jag ställde.

Herr talman! Den svenska krigsmakten är avsedd att fylla en dubbel funktion. Det förutsätts fortfarande av regeringen att den skall kunna brukas mot en s.k. inre fiende. Den andra funktionen är att utgöra försvar för vårt nationella oberoende, att säkra vårt folks ovillkorliga självbestämmanderätt. Militärmakten måste samtidigt betraktas som en social organisation, som en social faktor som påverkar samhällsutvecklingen i övrigt i landet. Jag skall inte nu ta upp en debatt om alla dessa funktioner hos och verkningar av den militära apparaten, utan ämnar begränsa mig till frågan om försvarets lämpliga organisation och omfattning för syftet att värna Sveriges nationella oberoende. I debatten här i riksdagen ifrågasättes mycket sällan själva uppbyggnaden av försvarsmakten. På denna punkt råder enighet mellan regering och borgerlig opposition. Jag vill emellertid framhålla det faktum att man i försvarsdebatten utanför riksdagen ofta ifrågasätter just denna organisatoriska uppbyggnad. Även vi sätter för vår del ett mycket stort frågetecken för det nuvarande försvarssystemets effektivitet för att klara just de målsättningar som uppställts. Vi framlade till fjolårets debatt om den nya försvarsorganisationen en utförlig. motion om hur vi ansåg att en effektiv sådan organisation skulle utformas. Vi ansåg att den måste tillgodose tre väsentliga önskemål, nämligen 1. att göra försvaret arbetsdugligt även inför risken av svårare krigsvillkor än dem som militärledningen allmänt tycks förutsätta, 2. att eliminera försvarets karaktär av hinder för nedrustning och 3. att göra det möjligt att avsevärt nedbringa dess kostnader. Förslaget avslogs av riksdagen, men vi anser att utvecklingen sedan dess bekräftat det berättigade i de synpunkter vi framförde.

Skulle det ändå komma ett angrepp, räknar man tydligen enligt vad som framgår av de militära planeringarna med att angriparens huvudmotståndare snabbt skall skynda till vårt bistånd. Vi tror att detta är en Öörealistisk förutsättning, som inte är hållbar. Den behandlar en av de möjligheter som finns men knappast den som är mest trolig. När Sverige skall utforma sin militära försvarsorganisation bör väl denna inte bara göras arbetsduglig i ett visst krigsfall, som man kan utfundera i förväg, utan den bör kunna fun gera vid olika alternativ, däri också inberäknat möjligheten att stå ensam mot en mycket överlägsen angripare. Vi anser också att de senare årens militära erfarenheter har visat två mycket grundläggande saker, som man måste lägga i botten när man diskuterar den svenska försvarsmaktens organisation. För det första tycker vi att det visat sig att ett konventionellt försvar — och Sveriges försvarsmakt är uppbyggd enligt de principerna — är mycket hjälplöst inför en snabb och beslutsam angripare. Det finns inga exempel på att ett sådant konventionellt försvar har kunnat slå tillbaka ett angrepp som utförs med stora styrkor — och sådana kan som vi vet förekomma. Ur den synpunkten förefaller oss alltså den nuvarande försvarsorganisationen ineffektiv. För det andra kan den slutsatsen dras av de krigserfarenheter som andra folk har tvingats göra, att en organisation som är grundad på folkförsvarets princip förmår hävda sig mycket väl även mot en supermakt och t.o.m. förmår tvinga den till förhandlingsbordet. Vi har en rad exempel på försvarsplanering från sådana utgångspunkter. Det är alldeles självklart att man inte kan mekaniskt överföra erfarenheter från Algeriets frihetskrig mot den franska militärmakten på våra förhållanden. Man kan inte heller mekaniskt överföra det vietnamesiska folkets framgångsrika försvarskamp mot den amerikanska militärmakten, men nog borde de erfarenheterna i alla fall säga oss något. Och det finns ett exempel från Europa, där försvarsorganisationen lyckligtvis inte har behövt prövas men där ett land som liksom Sverige söker föra en neutral utrikespolitik gjort en betydande omprövning av sin försvarsorganisation just med hänsyn till dessa erfarenheter. Jag syftar på Jugoslavien, som sedan händelserna i höstas byggt ut sin försvarsorganisation på det lokala planet för att skapa ett folkförsvar, som man anser vara det mest effektiva för att få till stånd ett effektivt försvar mot en stormakt. Vårt parti ansluter sig oföränderligt till den officiellt proklamerade neutralitetspolitiken. Vår ståndpunkt är därför att Sverige måste ha ett gränsförsvar som är försett med den tekniska utrustning och den personal som behövs för att ge eftertryck åt våra föresatser att försvara landets gränser. Vi hyser också den meningen att huvudstyrkorna i vår försvarsorganisation bör organiseras i ett territorialförsvar som består dels av lokala enheter för bestämda uppgifter, dels av rörliga förband som friställs för vissa militära uppgifter. Men det grundläggande i den försvarsorganisation som vi tycker att man mera allvarligt borde pröva är de lokala styrkorna, som enligt vår mening om möjligt bör organiseras i varje samhälle, i varje företag och i varje stadsdel. Jag upprepar att vi anser att sådana styrkor är det helt grundläggande i en effektiv försvarsorganisation inom en liten stat under nutida förhållanden. Vi tror att en sådan omläggning av försvarsorganisationen innebär mycket stora fördelar ur både militär, politisk och ekonomisk synpunkt, det senare därför att en försvarsordning av detta slag kan möjliggöra avsevärt minskade utgifter till militära ändamål, framför allt för flygvapen och tung materiel, som ju drar så betydande kostnader. Herr talman! Vi kan inte finna att ett sådant alternativ som vi har sökt utforma i våra motioner till fjolårets riksdag — och med viss upprepning till årets riksdag — allvarligt har prövats av de ansvariga försvarsmyndigheterna eller av statsutskottet vid dess behandling av försvarsfrågan. I statsutskottets utlåtande nr 4 avvisar man med rätta högerförslaget om ökade militärutgifter med hänvisning till att Sveriges säkerhetspolitiska situation icke har försämrats. Men det ter sig något egendomligt när statsutskottet med samma motivering avvisar vårt förslag som bygger på helt andra förutsättningar. Jag skulle vilja ställa den direkta frågan till statsutskottets talesman om man vid behandlingen av regeringens förslag till militär organisation över huvud taget har intresserat sig för erfarenheterna från t.ex. Vietnam eller från den omprövning av den jugoslaviska försvarsorganisationen som gjordes med början förra hösten. Vi tror att det där finns många lärdomar att inhämta för vårt land. Eftersom vi har den uppfattningen att den nuvarande försvarsordningen inte är rationell och effektiv, har vi samtidigt med förslaget om en ny försvarsutredning enligt riktlinjer som vi skisserat i motionen ställt kravet att under tiden som denna pågår måste man successivt nedskära militäranslagen, så att man inte binder riksdagen att vidmakthålla den nuvarande militära apparaten. Vi anser också att en omedelbar nedskärning kan ske av militärutgifterna. De ligger i själva verket relativt högt i vårt land. Herr Enskog har här föredragit en tabell, men jag tror att han glömde att nämnda att om man tar försvarsutgifterna per capita i Sverige ligger vi som nummer fem i den tabellen. Det är alltså bara fyra länder som ligger före oss enligt den beräkning av militärutgifterna som han citerade och som ju är allmänt förekommande i debatten. Ingen vågar väl hävda att just den summa som regeringen föreslår är precis den rätta som ger den mest effektiva försvarsorganisationen. Det handlar också om en avvägning av militära utgifter kontra andra utgifter, för sociala och kulturella ändamål. Moderata samlingspartiet gör då den avvägningen att man vill satsa mera på militära utgifter än vad regeringen vill göra. Vi anser att man bör och kan satsa mindre. Herr Antonsson har här i sitt diskussionsinlägg velat dra en gräns mellan dem som är anhängare av den nuvaran de försvarsorganisationen och dem som ifrågasätter dess effektivitet både som försvar av vår oavhängighet och som ett bidrag till en riktig internationell säkerhetspolitik. Herr talman! Jag tror att det är mycket farligt, om man söker klassa ut dem som är kritiska mot den nuvarande militärorganisationen och betecknar dem som ett slags sämre medborgare. Det finns en stark idealitet och en stark internationell solidaritetskänsla bakom de tvivel som förts fram i debatten om det nuvarande försvarets ändamålsenlighet. Jag vill starkt protestera när man klandrar dessa kritiker för bristande medborgarkänsla; känslan för varje människas ansvar för att medverka till fred i världen är tvärtom mycket starkt utvecklad hos dem som man nu söker göra till ett slags villebråd, tillåtet för alla att skjuta på. Sådana stämningar som sätter i fråga effekten både av den nuvarande försvarsorganisationen och om detta är det väsentliga och avgörande sätt, på vilket vi bör bidra till en internationell säkerhetsordning, finns i själva verket i alla partier och bland alla grupper i samhället. De tycks även finnas bland militärerna. Jag vill citera några rader ur en artikel av en före detta aktiv officer i flottan ur senaste numret av det socialdemokratiska partiets tidskrift Tiden. Denne före detta aktive officer i flottan skriver som avslutning: ”Nationalitetstänkandet måste småningom träda tillbaka för internationell samhörighet. Ungdomens ökande internationalism är ett tecken på att barriärer mellan ras och hudfärg sakta är på väg att raseras. Tanken på det globala krigets hotande spöke måste då kännas som något outhärdligt, och de unga män som i dag vägrar bära vapen i vår krigsmakt har dragit konsekvenserna av sina idéer om fredlig samlevnad. Det militära tänkandet kan inte längre få dominera frågorna om vårt nationella försvar. Vi måste väcka en opinion som förmår våra politiker att inse att en indoktrinerad militärledning inte år efter år kan tillåtas att fasthålla vid hävdvunna ståndpunkter.” Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen I1:421.

Herr talman! Jag har ansett mig böra med några allmänna synpunkter komplettera vad som sagts tidigare i debatien Jag tror att en sådan komplettering kan behövas om vi skall få det rik tiga perspektivet på den försvarsdebatt som blommat upp efter det att enigheten i försvarsfrågan för ungefär ett och ett halvt år sedan bröts av socialdemokraterna. Jag har tidigare, herr talman, kritiserat det skuggspel om försvaret som regeringen bedrivit under de senaste åren Jag har tyckt och tycker fortfarande att det varit det mest beklämmande inslaget i diskussionen om hur stora resurser vi anser oss behöva för att ge garantier åt vår utrikespolitik. Ingenting kan hindra regeringen att ändra uppfattning i försvarspolitiska eller andra hänseenden. Ingenting är självfallet oföränderligt; nya synpunkter och förändringar i utvecklingen kan och måste kunna ge anledning till nya ståndpunktstaganden och dispositioner. Jag kan visserligen kritisera regeringen för att den nu tar avstånd från principer, som regeringspartiet och de andra demokratiska partierna varit helt eniga om under en stor del av efterkrigstiden, men rätten att ändra uppfattning kan jag inte opponera mig emot. Däremot har andra och jag själv bestämt reagerat då regeringspartiet insvept sina ändrade ståndpunktstaganden i slöjor av bevekelsegrunder som man i realiteten inte haft och då velat ge intryck av att konsekvenserna av den ändrade uppfattningen blir andra än de som verkligen inträffar. Man har varit klart medveten om att den nya inriktningen av vår försvarsplanering och av anslagstilldelningen måste komma att få verkningar som ändrar både försvarets målsättning och möjligheterna att uppnå den. Trots detta har man i debatten velat ge sken av att ingenting egentligen har hänt. Vad som skett är bara att vi momentant avbrutit den pågående upprustningen, brukar det heta. Vi har nått en nivå i vårt försvar som är tillräcklig och som kommer att vara tillräcklig under de närmaste åren, och vad som skall hända sedan får vi ta ställning till då. Med detta resonemang har man också velat skapa ett intryck att det parti som jag representerar vill fortsätta en upprustning av vårt försvar med värdefulla medel som skulle kunna komma till bättre användning på andra områden. Det är ett tacksamt resonemang. Sådana ord har god jordmån hos de många som med rätta är medvetna om bristerna i det svenska samhället och om behovet av ökade resurser för att bota bristerna. Och orden faller inte i sämre jord hos de människor som är samlade under begreppet vänsterradikaler och vilka anser att vårt försvar framför allt syftar till att skydda det bestående samhället med dess olika orättvisor och att ett av medlen att ändra samhället är att riva ned försvaret. Låt mig med hänsyn till detta, herr talman, än en gång slå fast att då mitt parti har krävt att den tidigare målsättningen och «planeringsverksamheten skall fullföljas detta inte innebär en upprustning. Våra strävanden har syftat till att bibehålla försvarets styrka i förhållande till omvärlden på den nivå, som alla de demokratiska partierna varit överens om under efterkrigstiden och särskilt efter 1958 års stora försvarsuppgörelse. Vi har alltså inte velat frångå vad alla tidigare varit överens om. Det är inte vi som har ändrat uppfattning utan socialdemokraterna. För att göra det lättare för sig i debatten har socialdemokraterna fört in ett nytt begrepp i den. Vi har alla tidigare varit överens om att med vårt försvars styrka bör avses försvarets effekt, det vill säga vår försvarspotential ställd i relation till omvärlden. Men nu har diskussionerna plötsligt »berikats» med ordet värnkraft, ett i och för sig vackert men i detta sammanhang missvisande ord. Dess innehåll är absolut och det säger ingenting om vad försvaret förmår. Det är klart, herr talman, att det försvar som vi gemensamt har byggt upp under efterkrigstiden inte ändras över natten även om planeringsinriktningen för framtiden nu pekar nedåt i förhållande till vad som tidigare var fallet. Vi har skaffat modern materiel, ytterligare modern materiel kommer successivt fram, allt som en följd av tidigare gjorda projekteringar och beställningar, och vi har verkligen inget föraktligt försvar i dag — där har herr Mellqvist alldeles rätt. Tvärtom tror jag att som försvaret ter sig är det ägnat att ge eftertryck åt vår utrikespolitik och vårt krav på oberoende och integritet i förhållande till omvärlden och till stormaktssträvandena i den. Oförändrad absolut värnkraft säger .emellertid ingenting om försvarets styrka. Vi har i dag en betydligt större värnkraft än vi hade i Gustav II Adolfs Sverige men vi har en betydligt sämre försvarseffekt — för att tillspetsa bilden. Och allteftersom nya vapen och ny materiel över huvud måste anskaffas hos oss och i andra länder leder den tekniska utvecklingen till att försvarseffekten snabbt går ned även om värnkraften är oförändrad eller to. m. högre. Militära myndigheter och andra ansvariga bedömare är klart medvetna om att en viss sänkning av försvarseffekten redan har inletts och att den blir än mer påfallande under 1970-talet, då vi får en effekt som motsvarar kanske tredjedelen av den vi har i dag om ingenting händer. Då kommer vi att ha ett svagt försvar, även om det absolut sett är lika starkt som i dag. Det kommer inte att kunna fylla målsättningen att hela landet skall försvaras. Visst kan jag förstå att det kan vara frestande för regeringspartiet att ge intryck av att allt är bra trots att ambitionerna — som det brukar heta — väsentligen har sänkts. Man har naturligtvis ett behov av att gentemot omvärlden hävda vår försvarskraft. I vissa lägen kan det kanske vara nödvändigt att göra deklarationer av den typ som Per Albin Hansson gjorde: »Vår beredskap är god», även om man är medveten om att så inte är fallet, men ett sådant relativistiskt resonemang medför uppenbara risker, och för den interna politiska debatten är det på något sätt förödmjukande att inte använda klartext. I en demokrati har väljarna rätt att få reda på vad meningsmotsättningarna innebär. Det må vara bekvämt att dölja motiven och realiteterna genom mer eller mindre beslöjade resonemang, men det är ett demokratiskt renhårighetskrav att så inte sker. Även i det statsutskottsutlåtande som vi nu behandlar har majoriteten använt formuleringar som är ägnade att ge en felaktig bild av vad som har inträffat. Man gör det på ett så försåtligt sätt, att en sanningssökande motståndare inte kan påstå att utskottsmajoriteten ljuger. Det gör den inte, men den döljer betydelsefulla fakta och sammanhang eller redovisar dem på ett sådant sätt att slutsatserna blir felaktiga. Jag vill gärna exemplifiera den anklagelsen. Den nu gällande fyraårsplanen, den som socialdemokraterna förra året genomdrev mot den borgerliga oppositionen, innebär en sänkt ökningstakt i förhållande till perioden 1958—1966, framhåller man i utskottet, men försvarsutgifterna i fast penningvärde kommer ändå att öka under den kommande perioden, säger man, med cirka 1 procent per år mot tidigare 2,5 procent. Formellt är det riktigt; i sak är det felaktigt. Omkring 8400 miljoner kronor beräknas, säger man vidare — det sade också herr Mellqvist för en stund sedan — under perioden för materielinvesteringar och anläggningsarbeten. Detta belopp, påstår man, är av samma storleksordning som det som åtgick för motsvarande ändamål under fyraårsperioden efter 1963 års försvarsbeslut. Formellt är det också riktigt, men i sak är det ändå fel. Herr talman! Vad man låter bli att tala om och vad som skapar det felaktiga intrycket är att under det sista året av föregående försvarsuppgörelses tid gjordes en — som det hette — tillfällig reducering av anslagsbeloppen med 350 miljoner kronor, ett belopp som försvaret under de närmaste åren skulle återfå. Nu kan man naturligtvis diskutera, om beloppet var 350 miljoner kronor eller något lägre — meningarna är delade på den punkten — men det spelar ingen roll för resonemanget. Jag använder siffran 350 miljoner i fort: sättningen som ett samlingsbegrepp i medvetande om att det kan diskuteras. 1963 års försvarsbeslut och det belopp som uppgörelsen omfattade var ett politiskt faktum, och ingen har varit beredd att frångå den uppgörelsen. Den tillfälliga reduceringen ändrar inte på det förhållandet. Alla var överens om att beloppet skulle återbetalas och inräknas i uppgörelsens anslagsklump och att det skulle ske så fort som möjligt strök riksdagen under. Om man emellertid skall göra en jämförelse mellan 1963 års försvarsbeslut och 1968 års beslut, har man inte rätt att göra som utskottsmajoriteten, nämligen räkna bort de 350 miljonerna från 1963 års uppgörelse och öka 1968 års beslut med motsvarande belopp. Jämförelsen blir därigenom i sak felaktig. Än mer missvisande blir jämförelsen genom den kraftiga sänkning av basbelop pen som gjordes mellan de två uppgö relserna. Vi bestämde 1963 vilka anslag som "var nödvändiga för att nå en viss effekt, och det är på de anslagsbeloppen som vi skall bygga våra jämförelser, om det skall vara någon reell mening med jämförelser mellan vad som har skett och vad som nu sker. Då visar det sig att försvarsutgifterna under den kommande tiden inte kommer att öka och att materielinvesteringar och anläggningsarbeten kommer att ligga under den nivå som de tidigare hade. Tas dessutom hänsyn till nya begränsningar i fråga om utnyttjandet av reservationer och till väntade förskjutningar från materieltill personalanslag, blir jämförelsen än mer felaktig. Jag är, herr talman, klart medveten om att det är svårt för oinitierade att följa det här resonemanget. Det är komplicerat, och jag tror att majoriteten utnyttjar just den svårigheten för att ge ett intryck av att någonting annat sker än vad som verkligen inträffar. Jag skall därför, herr talman, tillåta mig att för de ledamöter av kammaren som är här församlade visa en hemmagjord tablå, som jag hoppas belyser vad som har skett. Jag tror att många av mina kolleger här i kammaren inte har denna problematik helt klar för sig, och hur de än kommer att rösta kan det ändå vara behagligt — eller obehagligt, om man så vill — att veta vad man gör. Till vänster på tablån ser vi den anslagsklump till försvaret som omfattades av 1963 års försvarsbeslut. Vi ser också det hack där uppe till höger på 390 miljoner kronor som uppstod under det sista året av de fyra år som försvarsbeslutet avsåg. Hålet skulle sedan fyllas igen. Genom detta hack kom basanslagen för det året ned till en lägre nivå än försvaret hade till och med vid periodens början år 1963. Sedan bibehöll regeringen denna låga nivå inte bara det sista året av försvarsöverenskommelsens tid, utan också nästa år, 1967/68. Man tog sedan den nivån till utgångspunkt för sitt fortsatta resonemang. | I 1968 års försvarsbeslut — den klump som anges till höger på bilden — höjdes visserligen nivån sedan varje år för att de här 350 miljoner kronorna skulle, som det hette, återbetalas. Men det är inte, herr talman, fråga om en återbetalning, om man samtidigt sänker den nivå i förhållande till vilken reduceringen skedde. Då är det uteslutande — för att använda ett av dagens modeord — en manipulering med siffror. Verklig återbetalning blir det bara om man håller sig kvar på den ursprungliga basen. Avgörande är emellertid att denna tablå och verkligheten klart visar att uppgifterna om ökad tilldelning till försvaret under 1968 års försvarsbesluts fyraårsperiod i förhållande till 1963 års försvarsbeslut är felaktiga. Vi ligger och vi kommer i fast penningvärde att ligga under vad vi år 1963 beslöt oss för. Det bör också observeras att jag nu inte talar om försvarseffekt, utan om pengar. Tar vi hänsyn till försvarseffekten blir bilden värre. Skillnaden i försvarseffekt framgår av utrymmet mellan den streckade linjen överst, som anger planeringen enligt 1963 års försvarsbeslut, och den heldragna linjen, som anger planering enligt 1968 års beslut. I pengar räknad uppgår den skillnaden till flera miljarder. Herr talman! Tidigare ansåg man att enigheten mellan partierna om den svenska försvarspolitiken hade en olägenhet med sig, nämligen att den försvårade en livlig försvarsdebatt. Det ansågs på sina håll vara en fördel med den brutna enigheten att vi nu åter skulle kunna diskutera svensk försvarspolitik, och vi har verkligen blivit bönhörda, men på ett annat sätt än många tänkte sig. Statssekreteraren i försvarsdepartementet herr Olhede, som väl så småningom själv får tillfälle att såsom ledamot av denna kammare delta i försvarsdebatter, har uttryckt sin förvåning över att försvarsdebatten förskjutits från att ursprungligen ha innefattat kritik mot socialdemokraterna för förändrad målsättning och anslagstilldelning till att präglas av en starkt kritisk syn på vårt försvar över huvud taget. Det är inte de som vill ge bättre resurser till försvaret som nu diskuterar, menar herr Olhede, utan det är extremt radikala krafter i samhället som ifrågasätter försvar och värnplikt och som angriper försvaret inte minst därför att de vill komma åt samhället och samhällsstrukturen och menar att vårt försvar främst säkrar det nuvarande samhällssystemet. Jag förstår väl herr Olhede, även om jag inte helt håller med honom i hans slutsatser. De extremister, som herr Olhede syftar på, tror sig ju kunna finna argument — om man är övertygad om argumentens bärkraft lämnar jag därhän — från händelseutvecklingen i Tjeckoslovakien. Den visar, säger dessa människor, att icke-våldsförsvar lönar sig. Händelserna i Tjeckoslovakien skulle bekräfta att ett passivt motstånd från befolkningens sida skulle kunna ersätta det vedertagna militära försvaret. Ingenting är mera felaktigt än det resonemanget. Alldeles oavsett att passivt motstånd, hur trovärdigt det än kan göras på förhand, aldrig kan verka krigsavhållande och fredsbevarande — och det är ju den uppgiften som är vårt försvars mest betydelsefulla — är alla jämförelser mellan vårt land och Tjeckoslovakien missvisande. För det första kan vi inte bortse från att Warszawamakternas angrepp på Tjeckoslovakien av dem inte betecknades som ett angrepp. Det var fråga om vänliga, fredligt sinnade stater inom den socialistiska gemenskapen, som drog in i Tjeckoslovakien för att stödja landet mot imperialistiska, kapitalistiska, kontrarevolutionära element, sades det. Inmarschen vilade på tesen, att det var fråga om en stödaktion i den socialistiska solidaritetens intresse. Hade man redan från början måst tillgripa våld för att bryta det passiva motståndet skulle hypotesen ha kastats omkull. De invaderande soldaterna fick därför finna sig i förolämpningar och skymfer, som skulle ha varit otänkbara i ett annat läge. Ockupationen präglades helt, både då det gällde medel, planering och tidsförlopp, av denna fiktion om en fredlig räddningsaktion till stöd och hjälp för det tjeckiska folket. Det är, herr talman, väl ingen i denna kammare som skulle kunna tänka sig en motsvarande händelseutveckling i vårt land. Och det kan diskuteras, om en upprepning av vad som inträffat där nere över huvud taget nu är tänkbar i något annat land. Det väsentliga är väl ändå, att ockupanterna nådde sitt syfte. Den liberaliseringsprocess, som kännetecknade utvecklingen i Tjeckoslovakien under det gångna året och som uppenbarligen upplevdes av åtskilliga Warszawapaktsledamöter som ett hot mot status quo, som en betydande risk för sammanhållningen inom östblocket och som ur både ideologisk och militär synvinkel utomordentligt allvarlig, den utvecklingen har nu brutits. Tendenserna till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och pressfrihet har slagits ner. Ingen vet vad som kommer att ske i fortsättningen. En sak är emellertid klar. De invaderande makterna har nått sitt syfte, låt vara med betydande prestigeförluster, som kommer att få politiska konsekvenser för lång tid framöver. Det är klart. Men de har makten. Det tjeckiska folket är i dag inte herre över sitt eget öde. Men vidare, herr talman! Kan det passiva försvarets anhängare verkligen påstå, att ett militärt försvar av Tjeckoslovakien inte skulle ha lönat sig? Hur vet de det? Det är sant att den tjeckiska försvarsmakten i stor utsträckning var integrerad i Warszawapaktens militära system. Det är obestridligt att alla förberedelser vidtagits för försvar mot väst, inte mot öst. Förutsättningarna för att med framgång utföra rent militära operationer måste mot den bakgrunden ha tett sig som mycket begränsade. Men vad skulle ha hänt, herr talman, om det tjeckiska folket trots detta på ett tidigt stadium hade gjort klart för sina mäktiga motståndare, att man inte skulle finna sig i en inmarsch av främmande trupper i landet och att man skulle utnyttja alla resurser, som stod till förfogande för att hindra detta — militära förband och, sedan det direkta militära försvaret brutits, gerillastyrkor, som vänsterkrafterna här i landet i dag i olika sammanhang ju starkt solidariserar sig med? Vad skulle ha hänt, om de blivande ockupanterna hade fått klart för sig, att de hade att räkna med ett aktivt motstånd av detta slag på fälten, i byarna, i städerna och till sist ute i skogsoch bergstrakterna? Vi vet hur svårt det är och vilken tid det tar — även för en stormakt — att med vapen betvinga ett folk, som har bestämt sig för och är berett att slåss för sin frihet och sitt oberoende. Se på fransmännen i Indokina, se på fransmännen i Algeriet och se på amerikanarna i Vietnam i dag. är det sannolikt, att Warszawapaktens medlemsstater skulle ha tagit risken av öppna militära operationer mitt inne i Europa mot en av sina egna medlemsstater? Något bestämt svar på den frågan kan vi inte ge. Men jag är inte övertygad om, och det är säkerligen inte heller kammarens ledamöter, att man utsatt sig för de politiska och militära risker som ett reguljärt krig mitt inne i Europa skulle ha inneburit under de förutsättningar som då förelåg. Det finns alltså ingenting i den tjeckoslovakiska tragedin, herr talman, som talar för ett icke-våldsförsvars lönsamhet. Passivt motstånd kan inte ersätta militärt försvar. Det är inte frågan om ett antingen—eller, det gäller ett både— och. I det hänseendet kan vi och måste också dra slutsatser av vad som hänt nere på kontinenten. Men, herr talman, förutsättningen för försvar, militärt eller passivt, är att en eventuell angripare och omvärlden över huvud utgår ifrån att landet är berett att utnyttja de resurser som står till förfogande för att försvara sitt territorium, sitt oberoende och sitt samhälls skick. Då omvärlden börjar tvivla på försvarsviljan, då först kan man diskutera försvarets berättigande. Det finns vissa tecken, herr talman, i fråga om dagens utveckling i vårt land som pekar på en vikande försvarsvilja. Jag stryker under ordet »vissa», ty det är ännu mycket långt kvar till den situation då man verkligen kan hysa tvivel om var det svenska folket står. Men tendensen är likväl oroande. Den organiserade verksamhet som nu bedrivs inom vänsterns olika organisationer och inom värnpliktsvägrarnas riksorganisation ger anledning till oro, och man kan inte negligera tendenserna. Vi har en modern lagstiftning som medger de människor som befinner sig i verklig samvetsnöd att få annan tjänst än militär utbildning under värnpliktstiden. Men de mänskliga anspråk som denna lagstiftning syftar till att tillgodose är någonting helt annat än den klart politiska aktivitet som nu bedrivs för att vägra värnplikt. Här är det ofta inte fråga om samvetsnöd i ordets rätta bemärkelse. Man menar i stället att vårt samhälle som det nu ser ut inte skall försvaras. Man tar inte avstånd från våld som sådant utan är tvärtom själv beredd att använda våld om så skulle behövas för att nå politiska syften, som man själv anser riktiga. Man accepterar inte vår samhällsstruktur och vill därför vägra utbildning till försvar av vårt samhälle. Talesmän för denna växande grupp menar, att vårt försvar spelar en poli tisk roll till stöd för det bestående samhället. Tankarna om icke-våldsförsvar tjänar alltså denna grupps intressen. Genom att hävda att ett passivt försvar skulle vara bättre skulle man kunna urholka själva försvarstänkandet. Det alternativa försvar som propagandisterna på den kanten är ute efter kan åstadkommas, som det kan heta, »genom en politisk massrörelse eller en kollektiv värnpliktsvägran på mycket bred ba sis». Man vill genomföra en socialistisk revolution i Sverige, säger man, och politisk vapenvägran blir ett medel i detta syfte. Men även infiltration i försvaret är en väg, framhålles det. Den skulle kunna komma till stånd genom organisation av stora grupper. Genom deras storlek och handlingskraft skulle man kunna få den handlingsfrihet som behövs. Man påstår att det försvar som vi har, såväl det militära, det psykologiska som det civila, enbart syftar till att skydda de egendomsägande grupperna i samhället, och då vi talar om att försvaret skall skydda vårt oberoende påstås vi mena oberoende av inblandning från andra makter för att bibehålla den nuvarande samhällsstrukturen åt dem som har makten. Vårt försvarsbegrepp är, menar de här människorna, »ett skydd av egendom och frihet» och en kvarleva från furstekrigens Europa. Herr talman! Det måste vara det demokratiska samhällets skyldighet att försvara sig mot den typ av propaganda och de strävanden som det här är fråga om. En demokrati får inte vara så menlös och så uppgiven, att den låter bli att vidta åtgärder. Alltför sent har regeringen blivit medveten om sitt ansvar. Först i år har försvarsminister Sven Andersson ryckt in på fältet, men jag vill gärna stryka under att Sven Andersson nu gör vad på honom ankommer, och gör det mycket skickligt, för att informera om innebörden av den pågående propagandan, nämligen att den i viss utsträckning ytterst syftar till att undergräva det nuvarande demokratiska samhällets bestånd. Men vad gör regeringen i övrigt? När framträdde statsministern själv för att klargöra för och övertyga människorna i vårt land om hur betydelsefullt vårt nuvarande demokratiska samhällsskick är och hur nödvändigt det därför är att hela svenska folket är berett att utnyttja alla sina resurser för att skydda vår demokrati och allt vad den innebär? När fick vi höra statsrådet Olof Palme tala härom? Han brukar ju annars inte hålla sig i bakgrunden, då det gäller samhällsengagerande debatter. Skulle man inte kunna tänka sig att också vår monopolradio bidrar till den behövliga informationsverksamheten? Sveriges radio och TV har ju att hävda de grundläggande demokratiska värderingarna, enligt avtalet med statsmakterna. Det vore då fullt konsekvent att kräva att bolaget i sin programverksamhet också försökte stärka den försvarsvilja och de krafter i samhället som i kritiska tider utgör den yttersta garantin för att vårt demokratiska samhällssystem kan bevaras. Är regeringen beredd att ta något initiativ i det hänseendet, initiativ som borde te sig särskilt påkallade med hänsyn till det indirekta stöd som radio och TV genom sin publicitet i olika sammanhang har givit värnpliktsvägrarna och de organisationer jag här har talat om? Det kan vara vanskligt — och det har jag vid tidigare debatter här i kammaren medgivit — att från strikt moraliska och etiska utgångspunkter styrka t.o.m. försvarskrigets berättigande. Att kräva av enskilda människor att de skall använda vapen i syfte att döda är främmande för de normer på vilka samlevnaden oss människor emellan bygger, i varje fall i detta land. Det skall heller inte förnekas att skakande samvetskonflikter kan uppkomma inför krav på värnplikt och krigstjänstgöringsskyldighet. Men å andra sidan kan vi inte bortse från hur vår värld ser ut. Ingenting tyder heller på att aggressionernas och motsättningarnas omvärld kommer att förändras. Ett studium av världsbilden pekar tvärtom i motsatt riktning. Vare sig vi vill det eller inte måste vi utgå från att orättvisor mellan grupper, folk och kontinenter kommer att bestå, att spänningar kommer att finnas samt att de kan komma att utlösa våld. Vapen och våldsutövning ingår i arsenalen hos flertalet av jordens folk. Ingen tvekan råder om att alltför många av dem öppet räknar med att utnyttja sådana medel för att nå vad de anser ligga i det egna folkets intresse. Om ett land som vårt skall kunna överleva med bibehållet samhällsskick och bibehållna värderingar måste vi ha ett försvar som är så effektivt att vi har någon chans att avhålla andra från att anfalla oss eller, om anfall kommer, att slå tillbaka. Och så länge vi, d. v. s. folkflertalet, har samma uppfattning måste vi i solidaritetens intresse kräva de uppoffringar av alla människor i vårt land som är nödvändiga för att dessa strävanden skall kunna fullföljas. I det sammanhanget vill jag citera några rader ur en ledare i tidningen Arbetet, där man om ett effektivt försvar skriver: »Det kan inte bygga på en annan princip än en för alla och alla för en. Att undandra sig värnplikten innebär ett nej till de värderingar, som också är arbetarrörelsens.» Jag vill tillägga: de värderingar som är hela svenska folkets. Den tiden är långt avlägsen då man kunde köpa sig fri från försvarsplikt och sätta en annan i sitt ställe eller överlämna åt legosoldater att svara för försvarsuppgifterna. Den helt övervägande delen av svenska folket anser, att så länge det demokratiska samhällsskicket vilar på folkmajoritetens uppfattning skall också försvaret vara hela folkets. Den yttersta garantin för att försvaret inte skall bli det som dess belackare hävdar att det är, nämligen ett skydd blott för vissa gruppers intresse, är att vi har ett försvar där varje vapenför svensk bidrar efter måttet av sin förmåga. Sådana händelser som ägt rum i Grekland och i många utomeuropeiska stater, där militära juntor avlöser varandra vid makten, är helt otänkbara inom ett land där försvaret har den struktur det har här i vårt land. Värnplikt är inte bara en skyldighet, den är en rättighet. Till sist kan jag inte, även om jag tycker att det är beklagligt, underlåta att beröra en fråga som herr Mellqvist också tog upp, nämligen det förfaringssätt som centerpartiet och folkpartiet har använt vid sitt ställningstagande i statsutskottet när det gällt försvarshuvudtiteln i år. De båda partierna har avlämnat ett särskilt yttrande, i vilket de kritiserar det socialdemokratiska försvarsbeslutet förra året och bl.a. beklagar den planeringsinriktning som det ger. Så långt är allt väl. Men partierna talar inte om hur de själva vill ha det. De har beslutat, säger de, att som huvudprincip ha att inte framlägga förslag om nya utgifter för nästa budgetår, och de har därför inte velat föreslå några anslagshöjningar till försvaret. Nu har en viss uppstramning skett i dagens debatt genom herr Enskogs inlägg. Man föreslår nu att regeringen skall ta initiativet till överläggningar mellan de demokratiska partierna. Man framhåller att innehållet i vissa motioner från förra året »kan» vara en riktpunkt för vad man vill åstadkomma vid dessa överläggningar. Men vad är sådana överläggningar annat än en försvarsutredning, en sådan utredning som moderata samlingspartiet begärt, vilket yrkande de två mittenpartierna dock inte ansett sig böra stödja? Var står egentligen dessa två partier? Vad vill man? Hur preciserar man sin uppfattning om försvaret? Jag tycker att detta är ett märkligt ställningstagande för oppositionspartier -— märkligt i och för sig men framför allt därför att dessa två partier, då det gäller andra huvudtitlar, hittills inte dragit sig för att i en mängd frågor frångå principen och framlägga förslag till konkreta anslagshöjningar. Vi har behandlat justitiedepartementets huvudtitel liksom även socialoch kommunikationsdepartementens huvudtitlar. Vi kommer också att behandla mil jöoch lokaliseringsfrågor, och någon återhållsamhet i fråga om förslag till utgiftshöjningar har hittills inte kännetecknat dessa två partiers förslag. Jag skall inte framföra kritik i den principiella frågan. Visst kan man diskutera hur ett oppositionsparti skall uppträda och även vilka krav på fullständig sifferredovisning, på skuggbudget o. s. v., som rimligen kan ställas på ett sådant parti. Jag har många gånger från denna talarstol konstaterat, hur svårt det är för ett oppositionsparti att bedriva en långsiktig, målmedveten planering därför att de faktiska förutsättningarna för sådan verksamhet varje år förändras genom majoritetsbeslut. Det hör till minoritetens verkligt svåra dilemma att alltid befinna sig i underläge och att inte själv kunna påvisa resultat av sina förslag. Jag medger att sådana problem verkligen är värda att diskutera och inte minst att upplysa väljarna om. Väljarna svävar ofta i villfarelse och okunnighet om hur besvärlig denna problematik är för ett oppositionsparti. Men denna diskussion är en annap sak. Vad det nu är fråga om är underlåtenheten att på ett så pass viktigt område som försvaret klart redovisa en egen ståndpunkt. Vad vill man? Det förefaller som om man inte har kunnat mobilisera det mod — det politiska mod — som behövs på försvarsområdet. Jag tycker att det är beklagligt. Jag tycker också att det är särskilt beklagligt just nu, eftersom det politiska läget fram till 1970 års val enligt min mening kräver att oppositionspolitiken skall vara inriktad på att göra klart för väljarna, hur alternativen till den socialdemokratiska politiken ser ut. Jag försäkrar, herr talman, att dessa funderingar inte är ett uttryck för någon lust att kritisera våra vänner inom oppositionen. Jag har tvärtom som alla vet i det hänseendet brukat vara mera återhållsam än de flesta. Men jag kan helt enkelt inte låta bli att ge uttryck för min djupa oro över detta tillvägagångssätt. Jag menar att det inte inger något förtroende för oppositionen.

Skulle det inte ha varit följdriktigt, herr talman, om centerpartiet och folkpartiet nu hade intagit samma ståndpunkt och stött de krav som vi framfört? Jag upprepar att jag tycker att väljarna bör ha rätt att få veta var partierna står i viktiga samhällsfrågor. Ett jaså räcker inte som information. Och det är därför inte besynnerligt att jag, då jag läste det särskilda yttrandet av vännerna på oppositionssidan, osökt kom att tänka på några strofer i Tegnérs Frithiofs saga, som målar någonting lika svårdefinierbart, lika flytande. Jag ber att få avsluta denna i övrigt allvarliga debatt med att återge de naturromantiska stämningar som Tegnér ville uttrycka: »Midnattssolen på berget satt, blodröd till att skåda, det var ej dag, det var ej natt, det vägde mellan båda.»

Herr talman! Herr Bohman undrade i sitt inlägg var vi står och vad vi vill i försvarsfrågan. Jag trodde att jag i mitt första anförande hade förklarat varför vi inte har lagt fram något speciellt för slag tidigare, och jag kompletterade min framställning med att ställa ett särskilt yrkande. Jag vet inte om det lönar mödan, men jag skall än en gång försöka förklara vår inställning. Vi har redan tidigare i annat sammanhang framhållit att vi inte lägger fram någon skuggbudget för nästa budgetår och att vi därför inte motionerat om några väsentliga utgiftsökningar — och det är väsentliga utgiftsökningar som moderata samlingspartiet föreslagit. Vår inställning härvidlag gäller också försvarshuvudtiteln. Vi har erbjudit överläggningar om en förstärkning av försvaret, ifall överenskommelse om sådana kan träffas med majoriteten, och jag har i ett särskilt yrkande nyss framfört detta förslag. Som herr Bohman väl känner till har vi inte de tekniska resurser som behövs för att göra upp en helt ny budget, något som man egentligen skulle behöva göra om skuggbudgetresonemanget skulle ha något värde. Det är detta som är anledningen till att vi inte har kunnat lägga fram konkreta förslag till ökningar på olika punkter. På flera av de punkter som moderata samlingspartiet tagit upp är förslagen inte av den storleksordningen att de skulle innebära något avsteg från detta skuggbudgetresonemang, men med hänsyn till de skrivningar som gjorts i reservationerna har vi inte kunnat biträda förslagen. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 2 och till mitt särskilda yrkande.

Herr talman! Jag är inte ute efter att söka sak med de övriga oppositionspartierna. Men jag har ansett det vara omöjligt att gå förbi det här avsnittet. Jag kommer dock inte att fortsätta att polemisera i frågan. Jag har medgivit att det principiella resonemanget tål att diskutera. Men jag har påvisat att i andra sammanhang vilka hittills behandlats under vårriksda gen har partierna framlagt konkreta förslag på olika punkter. Ibland har man därvidlag gått litet för långt enligt min uppfattning, men man här varit angelägen om att redovisa alternativ. När det nu gäller försvarshuvudtiteln, denna verkligt stora och betydelsefulla fråga, nöjer man sig emellertid med till intet förpliktande allmänna resonemang. Det är detta jag beklagar. Jag angriper inte utan beklagar att det förhåller sig på det sättet. Jag tror inte att det gagnar oppositionens sak att göra så.

Herr talman! Herr Bohman sade att han inte ville fortsätta polemiken. Jag tycker att det hade varit bättre om han inte börjat den. Hans ståndpunkt är inte särdeles stark. Får jag säga tre saker. Det är märkligt att herr Bohman trots de förklaringar som herr Enskog och även herr Antonsson upprepat inte kan inse att det inkräktar inte på argumentationen mot en skuggbudget, om man när det gäller ekonomiskt små saker har konkreta yrkanden. Men i fråga om försvaret rör sig i synnerhet herr Bohman på ett område som gäller belopp av helt annan storleksordning. Om moderata samlingspartiets förslag röstas ned, vilket kommer att bli fallet, och om våra förslag röstas ned, vilket också kommer att bli fallet, fruktar jag, hur skall man då uttrycka sin ståndpunkt — genom siffror eller genom resonemang? Då säger herr Bohman: Ja, men den ståndpunkt ni intar är inte förtroendeingivande. Vad är det som är mest förtroendeingivande, herr talman? Nu är jag ledsen över att jag måste svara herr Bohman på samma sätt som han använder för att angripa folkpartiet eller rättare sagt på ett betydligt mer sakligt motiverat sätt än det herr Bohman använder. Är det förtroendeingivande att framställa konkreta och betydande yrkanden om utgiftsökningar när det gäller försvaret samtidigt som man har konkreta och betydande yrkanden om skattesänkningar? Var finns konsekvensen och var finns det förtroendeskapande i detta? Jag vill inte bestrida att herr Bohman i det resonemang han för en stund sedan förde och när han undvek att kritisera folkpartiet och centerpartiet — han har allt skäl att fortsätta med detta — berörde en del väsentliga och betydelsefulla frågeställningar på ett sakkunnigt sätt. Nåväl, men vad är det som tjänar den sak som herr Bohman vill gagna och som jag — det känner kammarens 1ledamöter sedan länge väl till — också vill gagna? Är det genom att vara något av en aggressiv tuppkyckling — herr Bohman kanske ursäktar att jag använder det uttrycket — som man verkligen kan åstadkomma de förhandlingar mellan partierna som vi eftersträvar, eller är det genom att försöka visa på en väg att åstadkomma dessa förhandlingar, inte bara på lång sikt utan även för budgetåret 1969/70? Till sist skulle jag vilja säga till försvarsministern att just det lugna sätt, varpå folkpartiet och centerpartiet har tagit på denna fråga, borde göra honom sinnad att gå oss till mötes när det gäller ett resonemang även beträffande nästa budgetår.

Herr talman! Nej, herr Mellqvist, förvisso ökas inte försvarseffekten så mycket med 150 miljoner kronor. Det har jag heller inte påstått. Vi har sagt att vi vill lägga till 150 miljoner kronor för att skapa större handlingsfrihet inom den försvarsutredning som enligt vår mening bör komma till stånd så fort som möjligt. Att Förenta staternas president drar ned försvarsanslagen i förhoppning om att han skall kunna avveckla Vietnamkrisen är en sak som vi alla har anledning att vara tillfredsställda med men som näppeligen kan åberopas som argument i den svenska försvarsdebatten. Herr talman! Snart börjar väl den socialdemokratiska gruppen slicka sig om munnen när herr Wedén går upp i falsett med anledning av mitt påpekande av det inkonsekventa förfaringssättet. Jag undrar om inte ordet »tuppkyckling» bättre skulle passa den stämman än den som jag använde i mitt debattinlägg. Vidare återvänder herr Wedén i sin lust att komma åt mig till den propa ganda som bedrevs av våra vänner i folkpartiet och centerpartiet under valrörelsen, då man sade: »Detta går ju inte ihop! Högerpartiet vill både sänka skatterna och öka försvarsutgifterna.» Det körde man med på valmöte efter valmöte. Nu är det fråga om — jag upprepar det — 150 miljoner kronor, ett absolut sett stort belopp. Om jag inte minns fel brukar emellertid just herr Wedén påvisa hur betydande de felmarginaler måste vara som vi rör oss med i vår budget. När vi nu finner att riksrevisionsverket har konstaterat en uppräkning på inkomstsidan med över en miljard kronor, framgår det väl hur relativt små sådana här belopp är i de stora sammanhangen. Vad jag kritiserat herr Wedén för är att väljarna inte får veta var centerpartiet och folkpartiet står i försvarsfrågan. Det tycker jag är felaktigt, och det har jag tillåtit mig säga.

Herr talman! Herr Bohmans påstående att väljarna inte får veta var folkpartiet och centerpartiet står i försvarsfrågan är alldeles felaktigt. I det särskilda yttrandet till utskottets utlåtande markeras och i det yrkande som herr Enskog framställt i kammaren upprepas att folkpartiet och centerpartiet står fast vid de ståndpunkter beträffande den nuvarande försvarsordningen som dessa partier intog i motionerna 1968. Vi hoppas fortfarande att det skall vara möjligt att åvägabringa en ändring av den nuvarande ordningen i denna riktning.

Det är en mycket egendomlig metod.

Herr talman! Jag har otur när jag nu får avbryta denna angenäma dispyt, men jag förstår att den inte kan pågå hur länge som helst och måste därför blanda mig i leken. Herr Bohman spetsade till debatten, och det var väntat. Han försökte vara rättvis genom att slå åt alla håll, men huvudanklagelsen var väl ändå, om jag inte har fattat fel, riktad mot regeringspartiet. Den anklagelsen, som herr Bohman upprepar från tidigare debatter i försvarsfrågan, var att regeringen under de senaste åren ändrat ståndpunkt i försvarsfrågan på ett markant och för landet nästan äventyrligt sätt.

Herr Bohman sade i debatten att denna uppräkning nu sker från en lägre nivå än tidigare på grund av att anslaget 1966 drogs ned med 242 miljoner kronor. Han beklagade att detta var en så svår materia att han måste utgå från att bara de sakkunniga kunde följa honom. Det hela blev emellertid inte lättare när herr Bohman lät oss se en statistisk tablå i kammarens TV. Den gav nämligen en fullständigt missvisande bild av vad som hänt under de senaste åren. Herr Bohman visade — och jag förstår att det tekniskt inte är möjligt att göra på annat sätt — toppen på en stapel som om den varit fullständig skulle gått ned till golvet bakom herr Bohman. Det var alltså i själva toppen på denna väldiga stapel som de där hacken fanns, och när man får reda på de rätta proportionerna, herr Bohman, blir det annorlunda. Men jag förstår att herr Bohman inte kan begära att kammaren skall installera nya, för sådana här bilder avpassade TV-rutor. Läget blev alltså egentligen värre genom den tablå som herr Bohman visade. Fakta i sak är att samtliga partier i riksdagen år 1966 beslöt, och även herr Bohman var med om det beslutet, att dra undan 350 miljoner kronor — det blev i verkligheten 242 miljoner kronor — under ett budgetår för att sedan återföra detta belopp till försvarsbudgeten, något som nu sker. Vidare har den nya försvarsordningen byggts upp med hänsyn till det läge som uppstod efter neddragningen. Därvidlag har herr Bohman rätt, och det har aldrig förnekats. Men den tablå som herr Bohman visade gav ingen av kammarens ledamöter besked om det faktum att utgifterna nu i fast penningvärde ligger cirka 100 miljoner kronor över nivån 1965. Det har varit en svacka — det erkänns; vi har nästan allesammans här i riksdagen varit med om det beslutet — och nu bygger vi upp budgeten med 1 procents påslag i fast penningvärde per år under den fastställda fyraårsperioden.

Och var står egentligen mittenpartierna? Jag har en känsla av att de i dag kommer att rösta med regeringen. Alla håller på att ändra uppfattning i försvarsfrågan, herr Bohman, om man med ändrad uppfattning i försvarsfrågan avser dessa ekonomiska ändringar. Vi är alltså litet på glid. Och därmed vill jag ta upp det väsentligaste i de batten, nämligen frågan hur vi vågat göra dessa ändringar. Ja, det har med försvarseffekten att göra och med att andra länder har förfarit på samma sätt som vi. Om vi jämför våra försvarskostnader med försvarskostnaderna i andra länder så finner vi att under de senaste åren många länder i Europa minskat sina försvarsutgifter i samma utsträckning som vi eller mycket mer än vi.

Dessa två undantag är naturliga med hänsyn till de ökade kostnader man har. Men i praktiskt taget alla övriga länder — jag bortser från u-länderna, där upprustningen kanske är kraftigast nu, och håller mig till Europa — har försvarsutgifterna under de senaste åren legat stilla eller minskat. Det håller på att ske en liten förändring efter den tjeckoslovakiska krisen i augusti förra året, men vad detta leder till vet ännu ingen. Det verkar som om Danmark, Norge, Västtyskland och Holland gör precis som vi, medan trenden i England, Frankrike, Schweiz och Belgien alltjämt är densamma, d. v. s. dessa länder fortsätter att minska sina försvarsutgifter, vilket vi inte gör. Av detta framgår att fyraårsplanen, den nya försvarsordningen, vidmakthåller landets värnkraft men också vår försvarseffekt.

Den tekniska nivån inom vårt försvar skulle alltså bli lägre än andra länders. Jag kan inte dela denna pessimistiska syn på förhållandena. Lägg märke till att Sverige mycket väl följer med i den vapentekniska utvecklingen inom hela det konventionella vapenområdet.

Jag vågar påstå att inom det europeiska området är inte den svenska krigsmakten underlägsen någon annan krigsmakt i fråga om tidsenliga och effektiva konventionella vapen. Det är inte heller så som det står i reservationen 3 och som också herr Enskog försökte göra gällande att vi eftersätter forskningen inom försvaret. Tvärtom försöker vi just hålla uppe de anslag som utgår till forskning och utveckling av nya vapen. Stora utvecklingsprojekt är sålunda i gång på teleområdet, robotområdet, flygplanssidan, artillerisidan och hela ammunitionsområdet.

Vi står alltså inte — som man kan tro när man läser moderata samlingspartiets reservation — inför något sammanbrott på utvecklingssidan, utan vi fortsätter att hävda oss i förhållande till det lilla fåtal länder som vi konkurrerar med och som har samma höga teknologiska standard som Sverige på detta område. Den bedömning som görs i reservationen 3 är därför felaktig, och jag skulle tro att den i allra högsta grad förvånar utländska iakttagare som självständigt har kunnat följa denna utveckling i Sverige. Just nu innehåller internationell fackpress uppgifter om att Sverige är i främsta ledet när det gäller vapentekniken. Jag vill inte trötta kammaren med några långa redovisningar, men jag skulle kunna påpeka dels att materielleveranserna till försvaret ökar — de har aldrig varit så stora på vapensidan som de är nu — dels att de beställningsbemyndiganden som vi har ger oss möjlighet att hålla denna höga nivå. Påståendena i reservationen 3 om att vi sackar efter härvidlag är alltså felaktiga. Vill herr Bohman diskutera den saken, kan jag utan svårighet belägga min uppgift med siffror. Jag skall emellertid, i stället för att fördjupa mig i detta, ta upp det som har varit föremål för debatt här, nämligen enigheten i försvarsfrågan. Herr Antonsson, herr Enskog och även herr Bohman talade varmt för att vi skulle försöka komma ifrån grälet och bli eniga igen i försvarsfrågan, såsom vi varit under många år. Ja, enighet är bra, men det faktum kvarstår, att vi inte kunde enas vid beslutet om den nu gällande försvarsordningen. Socialdemokraterna fick t.o.m. ensamma slutföra utredningsuppdraget och svarar därför ensamma för försvarsordningens utformning. Huruvida det går bättre nästa gång att nå enighet vet vi inte mycket om, men möjligen tyder mittenpartiernas hållning — om jag nu över huvud taget begriper den — på att så skulle vara fallet. När jag läste det särskilda yttrandet, som är avgivet av mittenpartiernas representanter i statsutskottet, fann jag att jag inte kunde uttolka deras hållning utan måste vänta tills jag ser hur de röstar i voteringarna. Det avgörande är om de kommer att stödja regeringens budget eller inte. Jag förstod att det inte var herr Enskog som hade skrivit yttrandet, utan herr Chronschough, men det har nu herr Enskog reparerat genom att i dag lägga fram ett eget yrkande. Jag blev mycket förvånad när herr Antonsson sedan sade att han skulle rösta för det yrkandet. Sedan herr Enskog tagit avstånd från herr Chronschough ansluter han sig till högerns linje.

Den enda skillnaden är alltså att högern föreslår en försvarsutredning i stället för överläggningar. Herr Antonsson instämmer som sagt i herr Enskogs yrkande. Jag trodde att centerpartiet skulle betacka sig för ett så utpräglat vingleri som här förekommer. Statsutskottets utlåtande är dagtecknat den 25 mars, och i dag är det den 16 april. Under den tiden har folkpartiet begripit någonting — vad det är vet inte jag — och ändrat mening. Jag minns den roll folkpartiet spelade när herrarna hoppade av från försvarsutredningen. Nu är man inom folkpartiet återigen rädd för att komma för långt från högern, och man närmar sig högern. Tyvärr drar man då med sig centerpartiet. Nå, detta får herrarna göra upp själva.

Vi har en planeringsverksamhet i gång, som kommer att ge slutgiltigt resultat i början av 1971. Frågan om en ny försvarsutredning bör därför inte bli aktuell förrän i slutet av nästa år. Dagens debatt har gjort mig ännu mer övertygad än tidigare om att detta är den ur försvarets synpunkt riktiga uppläggningen. Till sist, herr talman, ett par ord om det problem som herr Bohman och även herr Antonsson berörde, nämligen att en del ungdomar inte vill utbilda sig inom försvaret. Även här kunde herr Bohman finna en möjlighet till angrepp — han attackerade mig bl.a. för att jag ingripit först i år. Jag skall inte diskutera tidpunkten med herr Bohman, men jag vill säga att jag länge har haft uppmärksamheten riktad på problemet. Jag har emellertid inte funnit någon anledning förrän i höstas att ta upp det till en mera seriös offentlig debatt. I Sverige är det en rättighet att vägra värnpliktstjänstgöring, och vi har alltid haft värnpliktsvägrare. Det som gjorde att jag trädde fram i debatten och fäste uppmärksamheten vid frågan var att det till den traditionella gruppen av vapenvägrare hade anslutit sig en helt ny grupp, praktiskt taget uteslutande bestående av studerande, som för att slippa göra värnplikt anförde nya motiv, vilka inte ryms inom lagstiftningen. Min insats härvidlag syftade bara till att med anledning av sådana tendenser få till stånd en diskussion. Herr Bohman efterlyste kraftåtgärder — jag vet inte vad han menade, och jag tycker att han bör förklara sig på den punkten. Jag föreställer mig att det i en demokrati, där vi måste följa lagarna, inte finns några andra åtgärder att vidta än att föra en öppen diskussion och ge en saklig upplysning. Någonting annat vill jag inte medverka till. Om vi alla deltar och förklarar varför vi har ett försvar och varför vi måste ha ett värnpliktssystem, skall det nog inte vara svårt att få ungdomen i Sverige att sluta upp bakom försvaret.

Herr talman! Försvarsministern gillade inte min tablå, och det får jag väl ta som ett erkännande av att den var bra. Men jag är klart medveten om att staplarna i den inte var så långa, som de rätteligen borde ha varit. Därför lämnade jag dem öppna nedåt, vilket kanske försvarsministern observerade. Men det intressanta — och det jag ville belysa — är vad som rör sig på toppen av staplarna, och där visar tablån alldeles klart hur en jämförelse ter sig mellan 1963 års försvarsbeslut och 1968 års försvarsbeslut. Det var detta jag avsåg att visa och därmed också att statsutskottsmajoritetens resonemang är i sak felaktigt. Om försvarsministern kan med siffror belägga, att så inte är fallet, är vi bara tacksamma för att han framlägger sådana siffror. Jag tror emellertid inte att försvarsministern kommer att lyckas med det. Jag är medveten om hur komplicerad problematiken är, och jag skall försöka mig på ytterligare en jämförelse för att belysa vad det är fråga om. Ponera att försvarsminister Sven Andersson inte är anställd i statens tjänst utan hos en privat arbetsgivare och har ett fyraårskontrakt, som successivt förnyas. Vi ponerar också att han har en lön på 100 000 kronor, vilket är mycket, men inte ligger så långt ifrån den lön som han i verkligheten har. Så kommer arbetsgivaren till honom sista året i en avtalsperiod och säger: »Jag har det litet ”knackigt” nu. Skulle Du inte kunna tänka Dig att avstå från 10 000 kronor av Din lön under detta år? Du skall självfallet få tillbaka beloppet sedan, men jag har det litet besvärligt just nu. Kan Du inte vara med på det?» Sven Andersson är ju en vänlig natur, och han förklarar naturligtvis omedelbart, att han vill ställa sig solidarisk med denna önskan. Hans lön sänks alltså för det sista året till 90 000 kronor. Året därefter säger arbetsgivaren: »Nu har ju det här avtalet gått ut, och nu får Du 90 000 i år också.> Och när han sedan träffar ett nytt avtal med Sven Andersson säger han: »Nu har vi kommit ned på en nivå av 90000 kronor, och nu får Du ligga kvar där, men det är klart att Du skall få tillbaka de 10 000 kronorna. Det får Du i form av ett tilllägg om 3 300 kronor om året under tre år. Du får alltså nästa år 93 300 kronor.» Det tycker man att Sven Andersson skall vara nöjd med. Sedan kröner man cynismen genom att göra en jämförelse mellan dessa båda perioder och säger: »Du får ju i alla fall 93 300 kronor, vilket är 3 300 kronor mer än Du hade det sista året, då ju lönen var 90000 kronor. Dina förmåner har alltså förbättrats.» Det är precis vad som har hänt med försvarsanslaget. Jag tycker att detta exempel belyser om möjligt bättre än tablån vad det verkligen varit fråga om. Vidare gjorde försvarsministern gällande att andra länder hade minskat sina försvarsutgifter under de senaste åren. Ja, det har förekommit att vissa länder gjort det, men generellt sett finns inget belägg för att tendensen har varit nedåtgående. Att England minskat sina försvarsutgifter beror bl.a. på att man har lämnat Oceanförsvaret och koncentrerat sig på mera närliggande områden. Men efter Pragkuppen har flertalet länder rustat upp sitt försvar. Läget i dag är att kurvan pekar uppåt. Försvarsministern gjorde vidare gällande att vi inom moderata samlingspartiet har ändrat ståndpunkt, när vi nu bara kräver ett tillägg på 150 miljoner kronor. Ja, saken kan uttryckas på det sättet. Men vad är det fråga om? Jo, det är fråga om det som jag nyss belyst i principresonemanget om oppositionens svårigheter att planera, nämligen att riksdagen nu har fattat sitt beslut om hur försvaret skall utformas under fyra år. Efter det beslutet sker i dag planeringen inom försvaret, och det är oppositionspartierna tvingade att ta hänsyn till. Vi är bundna av den åtgärd som sålunda vidtagits, och det enda vi kan göra är att plocka ut vissa belopp ur planeringen och säga att vi vill höja dem för att göra det lättare för den försvarsutredning som vi önskar få till stånd att åstadkomma ett riktigt beslut för framtiden. Detta belyser oppositionens svårigheter eftersom vi varje år — herr Wedén har rätt på denna punkt — ställs inför helt nya företeelser och helt nya fakta. Majoriteten kan planera och genomföra sin vilja, vilket vi på oppositionssidan inte kan. Vad beträffar aktiviteten mot värnpliktsvägrare har jag naturligtvis inte begärt att försvarsministern skall medge att regeringen borde ha ingripit tidigare. Så långt vill jag verkligen inte sträcka mina anspråk på försvarsministern. Men jag tycker att man kunde ha varit mera aktiv tidigare. För övrigt är det inte fråga om åtgärder av utomparlamentarisk natur till försvar av det bestående samhället. Det behövs en aktiv informationsoch propagandaverksamhet som skall inriktas på att visa att vad de här människorna, som Sven Andersson och jag kritiserar, är ute efter inte är att legitimt vägra värnplikt enligt lagens förutsättningar, utan att på den vägen försöka riva ned de demokratiska värden och det demokratiska samhälle som alla i denna kammare vill slå vakt om. Härvidlag har regeringen stora resurser och enligt min mening har de inte utnyttjats. Men jag vidhåller att Sven Andersson gjort vad på honom ankommer, i varje fall under det här året.

Herr talman! Jag vill först göra ett par erinringar mot den första delen av försvarsministerns anförande. Försvarsministern sade bl.a. att Sveriges försvarseffekt inte minskat i förhållande till flera andra länders. Det kan vara riktigt att vår försvarseffekt inte minskat vid en jämförelse med vissa andra länder, men i förhållande till åtskilliga viktiga stater har vår försvarseffekt verkligen blivit försämrad. Försvarsministern yttrade också att jag skulle ha påstått att forskningen eftersätts, men detta måste vara ett missförstånd eftersom jag över huvud taget inte berörde forskningen i mitt första anförande. Försvarsministern får nog lov att läsa det särskilda yttrandet på nytt. Vi har inte ändrat uppfattning efter utskottsbehandlingen. I det särskilda yttrandet framhålles det klart, att fjolårets försvarsbeslut bör omprövas men att förutsättningar härför inte förelegat tidigare. För att regeringen skulle få tillfälle att ta nya initiativ till förhandlingar med de demokratiska partierna beträffande budgetåret 1969/70 har jag här framställt ett särskilt yrkande vars ordalag jag väl inte behöver upprepa. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till det särskilda yrkandet och till reservationen 2.

Herr talman! Först vill jag sälla mig till dem som vill ge försvarsministern ett erkännande för hans aktivitet när det gällt att komma till rätta med den värnpliktsvägran som inte grundas på skäl som har stöd i nu gällande lag. Jag tycker att det har varit en värdefull insats.

Det är ett sätt att argumentera som jag finner mycket motbjudande — och som naturligtvis också är det i ett land med en väl utvecklad demokrati. Försvarsministern hade i sitt eljest lugna anförande ett aggressivt avsnitt, och det hade herr Bohman också i sitt eljest lugna och sakliga anförande. Båda dessa aggressiva avsnitt var riktade mot folkpartiet och centerpartiet. Detta tycker jag ger belägg för att den ton som försvarsdebatten bör föras i, om vi skall komma vidare och ha någon möjlighet att återupprätta den höga grad av enighet som vi tidigare nådde vid behandlingen av dessa frågor — det behöver ju inte utesluta en allsidig debatt — är den lugna ton som vi har använt från mittenpartiernas sida. Då säger kanske försvarsministern: Ja, men ni har ju ändrat er! Nej, det har vi inte. Den ståndpunkt som vi givit uttryck åt i herr Enskogs yrkande uttrycktes också i motioner i januari i år samt i våra motioner 1968. Vi kommer att rösta för detta yrkande, inte för regeringens förslag, eftersom vårt yrkande går ut på att vi ändå förutsätter att regeringen skall vara intresserad av att på en något högre nivå återknyta enigheten om försvaret.